Herr talman! Leif Jakobsson har frågat näringsministern om hon avser att införa registreringsskyldighet för utländska företag och företagare i syfte att uppnå konkurrensneutralitet och sjysta villkor samt om hon inte lyssnar på de förslag som förs fram av den del av näringslivet som utsätts för illojal konkurrens från utlandet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på den interpellationen. Leif Jakobsson har dessutom frågat mig när den utvärdering som riksdagen beställt om det förändrade näringsbegreppet i inkomstskattelagen kommer samt om jag är beredd att tillmötesgå de socialdemokratiska kraven på att lagstiftningen stramas upp så att en F-skattare ska ha fler uppdragsgivare och att utländska F-skattare ska registrera sig i Sverige för att få verka. Skatteverket har på regeringens uppdrag utvärderat den förändring av näringsbegreppet i inkomstskattelagen som riksdagen beslutade 2008. Den samlade bedömningen av utvärderingen, som avrapporterades den 11 oktober 2013, är att effekterna på skatteuppbörden och skattefelen är små på aggregerad nivå. Effekterna på arbetstagarnas ställning, företagens villkor och arbetsmarknaden är obefintliga eller mycket små. Lagstiftningen har aldrig ställt upp ett krav på ett visst minsta antal uppdragsgivare för att en verksamhet ska bedömas som näringsverksamhet. Det har i stället varit fråga om en samlad bedömning av verksamheten. Jag ser ingen anledning att ändra på detta. Utländska näringsidkare kan, precis som svenska, bli godkända för F-skatt. I samband med detta blir de registrerade hos Skatteverket. Inte heller detta avser jag att ändra på. I övrigt gäller att den som bedriver skattepliktig näringsverksamhet i Sverige ska registreras enligt reglerna i skatteförfarandelagen. Där finns också regler om att den som är arbetsgivare ska registreras. Vi har vidare regler om att utländska arbetsgivare ska registrera personal som har utstationerats till Sverige. Inom några branscher har det konstaterats att det finns särskilda problem med fusk och illojal konkurrens. Där har särskilda åtgärder vidtagits. Jag tänker då bland annat på personalliggare för restauranger, frisörer och tvätterier och kassaregisterkrav i kontantbranscherna. Jag kan lugna Leif Jakobsson i hans oro över att regeringen inte skulle lyssna på näringslivet. Det är efter att ha hört bland andra näringslivets synpunkter som regeringen har gjort ett omtag när det gäller åtgärder mot skattefusk i taxibranschen och mot svartarbete i byggbranschen. Ett förslag om redovisningscentraler för taxametrar är ute på remiss. En utredare kommer med sitt förslag om åtgärder mot svartarbete i byggbranschen den 31 januari 2014. Regeringen bereder således redan åtgärder för rättssäkra och likvärdiga konkurrensvillkor i skattehänseende. I avvaktan på den beredningen är jag inte beredd att föreslå ytterligare anmälningsskyldighet för företag.

Herr talman! Jag tackar för svaren. Jag har ställt två interpellationer till två ministrar. Men tydligen har Anders Borg fått ta över besvarandet av den ena från Annie Lööf. Jag valde att ställa den ena interpellationen till Annie Lööf eftersom det verkar som om näringsministern har någots slags vetorätt när det gäller att åtgärda olika former av fusk och annat. Ett enigt skatteutskott ville till exempel ha månadsrapportering på plats om elva dagar, men regeringen har inte levererat detta. Därför tänkte jag att jag kunde få höra direkt från den som har vetorätt i regeringen hur hon ser på det, men det fick jag inte. När jag hör det här svaret tycker jag att det andas att allting är bra från ett helikopterperspektiv. Det finns inga inslag av ökad illojal konkurrens och inget missbruk med F-skatt eller annat. Då undrar man: Lever vi verkligen på samma planet? Det är bara att slå upp en tidning vilken dag som helst, åka ut på ett företag eller prata med människor som är företagare eller som jobbar om hur de känner den här illojala konkurrensen inpå kroppen. Senast nu i veckan har vi sett att ett taxiföretag avskedar folk som vill organisera sig fackligt. I går fick vi en rapport från Stockholms Byggmästareförening som säger: "Oseriösa företag som inte följer lagar och regler konkurrerar ut seriösa företagare med pressade priser. Resultatet blir att allt färre byggarbetare har anställningar hos seriösa byggföretag trots att efterfrågan ökar." Det säger Elisabeth Martin på Stockholms Byggmästareförening. Hon avslutar: "Läget i Stockholm är akut. Oegentligheterna i byggbranschen riskerar nu att påverka Stockholms möjlighet till tillväxt mer direkt än tidigare när företag får svårt att ta emot order snabbt." Detta publicerades på Stockholms Byggmästareförenings hemsida i går. Det är inte bara de här branscherna som vi så väl känner som drabbas, utan detta händer på många andra områden också och inte bara inom traditionella LO-yrken. Vi läser jämt och ständigt om hur personal i flygbranschen, kabinpersonal och piloter, tvingas säga upp sina anställningar och hitta på att de är företagare för att de ska få lov att jobba. Vi har en utveckling på journalistsidan som gör att många tvingas ut från sina anställningar och sedan får fortsätta att som F-skattare försöka sälja artikel för artikel, rad för rad och öre för öre. F-skatten är på väg att bli ett substitut till anställning. Det är det som vi vänder oss mot. Det här hänger ihop med en väldig massa andra brister i lagstiftning och kontroller. Det är därför som vi har lagt fram ett tiopunktsprogram - för att få ordning och reda på svensk arbetsmarknad. När det gäller utländska F-skattare är det ganska orimligt att hävda att det finns något slags kontroll på det, det vet alla som sysslar med det här. Många med bulgarisk eller rumänsk F-skattsedel kör lastbilar i det här landet åt svenska åkerier och är förmedlade genom irländska bemanningsföretag. Om man frågar någon av dem var de betalar skatt får man bara ett stort skratt tillbaka. Jag måste säga, herr talman, att det här svaret gör mig väldigt orolig. Det är precis som om Anders Borg väljer att undvika verkligheten i stället för att inse att det här är ett accelererande problem som det måste göras något åt.
Herr talman! Låt mig redovisa den skrivelse som inkommit från Skatteverket, för det är ju den som ger oss en grund att föra den här debatten. Skatteverket konstaterar att den här regeländringen inte har haft några stora effekter. Skatteverket konstaterar vidare att det skedde en förändring i riktning mot öppnare villkor för F-skattsedlar redan innan lagändringen, alltså under den socialdemokratiska regeringsperioden. Jag förstår att Socialdemokraterna tyckte att det var bra, eftersom man inte valde att ändra lagstiftningen när man följde detta. Det hängde ihop med att domstolarna signalerade att näringsbegreppet hade tolkats väl snävt. Man konstaterar sedan från Skatteverkets sida att det därefter inte skett några dramatiska förändringar av användandet av F-skattsedlar eller av andelen F-skattsedlar som man säger nej till, utan det handlar om en förändring som i sammanhanget kan betraktas som liten. För att vidare klargöra hur de här villkoren har varit har Skatteverket bett Arbetsmiljöverket att se över konsekvenserna. Där drar man slutsatsen att lagändringen inte har haft någon direkt effekt för Arbetsmiljöverkets möjligheter att utöva tillsyn i enlighet med arbetsmiljölagen och arbetstidslagen. Man gör helt enkelt bedömningen att det inte har haft någon direkt betydelse för arbetstagarnas ställning. Det är alltså den bedömning som Arbetsmiljöverket gör. Det är den utgångspunkt som vi har för den här debatten. Vi måste rimligen jobba så att vi ber myndigheter klarlägga hur förhållanden ser ut och sedan lyssnar på klarläggandena som görs. Det här är också föga förvånande, för redan när den här lagstiftningen lades fram konstaterade Lagrådet att det i praktiken inte innebar någon större förändring av lagstiftningen. Man ifrågasatte till och med om det var väsentligt att göra de här lagförändringarna, eftersom de inte skulle ha någon större effekt. I grund och botten har alltså F-skattesystemet fungerat väl. Man kan alltid behöva göra uppföljningar, och nu har Skatteverket gjort det. De har till och med bett arbetsmiljöverk och tillväxtverk att gå vidare i undersökningen och titta på sina respektive områden, och man landar alltså i slutsatsen att det inte har haft några dramatiska konsekvenser. Då har jag svårt att se varför Socialdemokraterna förordar att vi ska göra det väsentligt svårare att bli företagare. Sedan är det naturligtvis så att vi gemensamt har ansvar både för att hålla ordning på svensk arbetsmarknad och för att hålla ordning på skatteintäkterna. Det är naturligtvis glädjande att den här regeringen har kunnat göra mycket omfattande framsteg när det gäller skatteindrivningen. Vi ser i dag hur tusentals människor lämnar självrättelser och det kommer in miljarder till den svenska statskassan därför att vi har lyckats förhandla fram nya skatteavtal med andra länder. Vi ser hur legitimiteten i skattesystemet dramatiskt har förbättrats under de här åren tack vare att människor uppfattar att med RUT, ROT och jobbskatteavdrag är skattesystemet rimligt anpassat till människors vardagsliv. Vi har också gjort riktade och centrala insatser mot de branscher där vi vet att skattefusk och skatteöverutnyttjande är påtagligt. Det kommer vi naturligtvis att gå vidare med att göra. Som jag aviserade i interpellationen finns det nya åtgärder som är på väg fram både för byggbransch och taxibransch, och de är antingen ute på remiss eller kommer att presenteras här inom kort. Regeringen gör alltså viktiga insatser för att både hålla ordning på svensk arbetsmarknad och säkra våra viktiga skatteintäkter, herr talman.
Herr talman! Den rapport från Skatteverket som finansministern hänvisar till härrör ju från ett tillkännagivande från skatteutskottet. Jag ska villigt erkänna att jag hade velat att det hade skett väldigt mycket tidigare, men vi valde faktiskt att försöka ha ett enigt utskott och försöka kompromissa oss fram till en text. Därför blir det lite av ett moment 22 att bara diskutera huruvida just regeländringen 2009 har den betydelsen eller ej. Det väsentliga är att se vad som händer på marken, att missbruket ökar och att allt fler människors anställning hotas av att andra erbjuder sitt arbete billigare genom F-skattsedlarna. Det är det som vi vill komma ifrån. Jag vill säga om den här skatteverksrapporten att det låter väldigt öppet att man till och med frågar en annan statlig myndighet, alltså Arbetsmiljöverket. Men jag förutsätter att Finansdepartementet remitterar det här omedelbart, så att arbetsmarknadens parter också får ge sin bild av detta och berätta om de upplever att den bild som finansministern ger är den riktiga. Jag förutsätter alltså att det blir en remissomgång direkt efter helgerna. När vi får remissvaren kanske vi får en bättre bild av hur verkligheten på svensk arbetsmarknad ser ut nu. Jag vill säga några allvarsord. Det här innebär att skattepengar försvinner, och det är allvarligt men kanske inte det allra allvarligaste. Det allvarligaste är att de vanliga människor som går till jobbet varje dag, betalar skatt, tar ansvar för sin försörjning och samhället runt omkring drabbas.

När tillvaron börjar gunga för vanliga människor och när de som bestämmer samtidigt håller högstämda middagstal om globalisering och fri rörlighet blir det lätt för människor att peka på andra och börja prata om att det här med öppna gränser kanske inte är så bra för oss vanliga människor. Om inte de andra argumenten för att få ordning och reda på arbetsmarknaden tilltalar finansministern borde i alla fall detta göra det. Den svenska modellen handlar nämligen inte bara om att det finns en massa löntagare som accepterar alla möjliga sorters förändringar. Den handlar om att det ska gå sjyst till och att det ska gå riktigt till. När det fackliga löftet då utmanas av olika regler och en finansminister som negligerar de problem som finns på allt fler områden skulle jag vilja säga att det inte är konstigt att Moderaterna läcker som ett såll till Sverigedemokraterna.
Herr talman! Jag vill tacka Leif Jakobsson för att vi kan ha en debatt om hur skattesystemet uppfattas och fungerar. Vi har helt nyligen fått detta mycket gedigna underlag från Skatteverket där man tittar på hur företagen ser på skattesystemet och vilken oro de upplever för illojal konkurrens. Det första vi kan konstatera är att det har skett en påtaglig förbättring av hur företagen uppfattar skattesystemet. När den här regeringen tillträdde var det nära nog 60 procent av företagen som uppfattade att skattesystemet fungerade illa ur företagares synvinkel. Nu är vi nere på strax under 20 procent. Vi har alltså sett en förbättring av detta. Man kan också konstatera att andelen företagare som har förtroende för att Skatteverket bedriver en bra verksamhet har ökat från 30 till 50 procent. Det är alltså en förstärkning. Skatteverket har också mätt hur företagarna uppfattar att Skatteverket fungerar när det gäller att bekämpa och motarbeta skattefusk bland företagen. När vi tillträdde var det 12 procent som ansåg att det fungerade på ett bra sätt. I dag är det 30 procent som anser att Skatteverket på ett bra sätt motverkar fusk och illojal konkurrens. När det gäller andelen företag som i stor utsträckning uppfattar att det finns konkurrens från företag inom branschen som skattefuskar har den andel som alltså inte tycker att det finns snedvridande skattefusk ökat från 34 till 47 procent. Andelen som bedömer att svarta löner inte förekommer har också förbättrats. Därtill är det en påtaglig förbättring inom just byggsektorn, som nämndes här. Där ansåg 35 procent att de var utsatta för konkurrens från företag som ägnade sig åt skattefusk. Det har minskat till 21 procent. Det har alltså varit en påtaglig förbättring av hur företagarna uppfattar skattesystemet. Vad beror det på? Det beror naturligtvis på två centrala åtgärder. Den ena är att vi har minskat möjligheterna till skatteplanering dramatiskt. En lång rad åtgärder gör att det är svårare att föra ut pengar till skatteparadis. Det är väsentligt svårare att undvika skattebetalning genom överdriven belåning och ränteavdrag. Vi har alltså skärpt kontrollen och minskat möjligheterna till skatteplanering. Den andra centrala åtgärden som regeringen har vidtagit är att göra skattesystemet mer anpassat till företagare genom viktiga förändringar av arbetsgivaravgifter, av RUT och ROT och av till exempel restaurangmoms. Tyvärr delar inte Socialdemokraterna denna syn på skattesystemet i grunden. De vill gå tillbaka till stora skattehöjningar. Det är också ganska uppenbart att de omfattande uppmjukningar de vill göra av bidragssystemet kommer att leda till en fortsatt ökning av skatterna, om olyckan skulle vara framme och vi fick en socialdemokratisk regering. Om vi får en sådan utveckling och man då mäter detta kommer vi återigen att se hur missnöjet med skattesystemet växer, och vi kommer återigen att se hur vi får problem med snedvridande konkurrens på grund av att man undviker att betala skatt. Låt oss glädjas åt att vi framgångsrikt har kunnat bekämpa detta, och låt oss i stället debattera vad som kommer att hända med skattefusket om vi skulle få Socialdemokraternas skattehöjningar. Är det inte så, Leif Jakobsson, att vi då skulle få se en kraftig ökning av den illojala konkurrensen därför att Socialdemokraterna med sina skattehöjningar skulle driva fram ett högskattesamhälle som skulle leda till ökat skattefusk och ökade snedvridningar?
Herr talman! Jag blir bekymrad när jag hör finansministerns beskrivning av och attityd till företagare som går ut på att om de skulle betala någon krona eller någon procent mer i skatt skulle de plötsligt förvandlas till skattefuskare hela högen. Det är inte min bild. Det är absolut inte min bild. Det svar företagarna oftast ger är: Vi bidrar till samhället så mycket vi kan och så mycket ska. Vi är stolta över det, säger de. Men då ska alla företag göra det. Det är precis det som är poängen. Det som nu håller på att ske i en lång rad branscher är att alla inte gör det. Det är lite oroande när finansministern säger att allt har blivit så mycket bättre samtidigt som Stockholms Byggmästareförening, som är en central del av ekonomin och möjligheterna för tillväxt här i huvudstaden, så sent som i går sade att "läget i Stockholm är akut. Oegentligheterna i byggbranschen riskerar nu att påverka Stockholms möjlighet till tillväxt mer direkt än tidigare." De säger också att "med största sannolikhet ser vi resultatet av att den osunda konkurrensen har slagit rot i Stockholms byggbransch". De säger inte att den är på väg tillbaka eller att det har blivit mycket bättre, som finansministern försöker påstå. Jag går tillbaka till den grundläggande frågan om att det blir farligt i ett samhälle när tillvaron blir hotad för människor som jobbar och tar ansvar för sig själv och sina nära och betalar sin skatt och allt det där. Jag skulle vilja uppmana finansministern att till exempel studera de överenskommelser som nu har gjorts i den nya tyska regeringen där man kommer att ta till kraftfulla åtgärder för att stoppa social dumpning och lönedumpning. Man kommer också att se till att bemanningsföretagen och de som jobbar där får jobba under rimliga villkor. God jul herr talman, Anders Borg och alla andra här i kammaren!
Herr talman! Vi har fått två gedigna underlag för den här debatten. Det ena är Skatteverkets genomgång av hur förändringen av F-skattsedlarna har påverkat villkoren för skatteundandragande respektive arbetstagarnas villkor. Skatteverket och Arbetsmiljöverket har noggrant jobbat igenom frågan och drar slutsatsen att det inte har skett någon omfattande utvidgning av F-skattebegreppet. Det har inte heller skett någon påtaglig förändring av möjligheterna för Arbetsmiljöverket att följa upp arbetstagares villkor. Det var det som vi i grunden hade anledning att tro eftersom det har funnits gedigen statistik som visar att det inte har skett någon dramatisk försämring av antalet avslag eller beviljanden i och med förändringen av lagstiftningen. Det sker en trendmässig ökning av antalet företagare, och det är naturligtvis välkommet. Det är också centralt att Skatteverkets breda undersökningar visar att legitimiteten för skattesystemet bland företagare har förbättrats. Vi såg utvecklingen mellan 2002 och 2006 där oron för svartarbeten och skattefusk ökade, där legitimiteten för skattesystemet minskade och missnöjet med skattesystemet tilltog därför att den dåvarande regeringen kontinuerligt höjde skatterna och försämrade skattevillkoren. Om vi vill ta diskussionen på allvar är det klart att vi måste känna oro för förslagen om höjda arbetsgivaravgifter, lastbilsskatter, bensinskatter, inkomstskatter, ja praktiskt taget alla olika skatteområden som finns. Skälet till att vi nu har en byggsektor som i större utsträckning uppfattar att man inte är utsatt för illojal konkurrens är kombinationen av ROT-avdrag och andra åtgärder med förstärkt kontroll som har förbättrat systemet. Om man tar frågorna på allvar kan man inte föreslå breda och omfattande skattehöjningar för företagen utan att också inse att det kommer att leda till ökat skatteundandragande och ökat skattefusk. Med de orden vill jag passa på att önska herr talmannen och Leif Jakobsson god jul med hopp om en lång och fridsam julhelg för oss alla.